Herr talman! Jag kan inte underlåta att här först beröra fröken Ljungbergs anförande. Om man har arbetat i en företagareförenings styrelse under en följd av år, känner man inte igen den bild av och oro för hur företagareföreningarna kommer att arbeta som fröken Ljungberg gav uttryck för. Hon är utomordentligt oroad av att en utökning av rådgivningsverksamheten skulle innebära, att man från företagareföreningarnas sida skulle medvetet styra produktionsutvecklingen. Jag kan inte i min livligaste fantasi läsa ut något sådant av den motion som ligger till grund för reservationen. Där är man väl framför allt inne på den tanke som både föreningsstyrelserna har ute i länen och som även landstingen i mycket hög grad understöder. Men, herr talman, det är uppenbart så, att de snabba framsteg på det tekniska området som under senare år präglat det svenska näringslivet har medfört ökade krav på dagens företag. Förmågan att anpassa produktion, marknadsföring och administration i takt med förändringarna i samhället blir i allt högre grad avgörande för företagens fortbestånd och utveckling. Dagens företagare måste följa branschutvecklingen, de måste ha en bild av hur konkurrenterna utvecklar sina företag. Sedan kommer även andra problem till. Om man är på det klara med den tekniska utvecklingen och den satsning som behöver göras där, måste man skaffa sig kapital. Olika utredningar har berört de mindre och medelstora företagen, senast SHI-utredningen »>»Aktiv företagsutveckling». Det framgår av den att långt ifrån alla företagare inom de mindre och medelstora företagsgrupperna själva kan göra ifrågavarande bedömning. Även den Johanssonska-Sillénska utredningen som var klar för drygt ett år sedan hade samma uppfattning. Båda utredningarna framhåller att en utveckling och effektivisering av de mindre och medelstora företagen därför måste framstå som en väsentlig uppgift från samhällsekonomisk synpunkt. Denna företagargrupps produktionskapacitet uppgår till cirka 32 miljarder kronor vilket inte är så litet i detta sammanhang. Genom företagareföreningarna har statsmakterna lämnat ett stöd av utomordentligt stor betydelse. Företagareföreningarna har också genom sin ingående kännedom på länsplanet kunnat inhämta information om de olika företagen och dessas förutsättningar. Härigenom har samhället på det regionala planet fått möjligheter att medverka till en aktiv näringspolitik. I fjol beslutades ju om nya riktlinjer beträffande företagareföreningarnas organisation och verksamhet, vilket innebar ökade krav på föreningarna, framför allt beträffande rådgivningsoch konsultverksamheten. Departementschefens förslag angående administrationskostnader, som riksdagen godkände, in nebar emellertid oförändrat statligt stöd till föreningarna. I årets statsverksproposition föreslår departementschefen en höjning med 800 000 kronor. Det är klart att föreningarna och de politiker som är verksamma inom landstingen liksom regionalt kan ha den uppfatt ningen att statsmakternas stöd är otillfredsställande. Detta framgår av att de framställningar som varje år görs till landstingen innebär ökade krav, och landstingen har ju också möjliggjort för föreningarna att vidga verksamheten. I en av motionerna, I: 562 och II: 425, har vi berört möjligheterna för företagareföreningarna att mera aktivt hjälpa till med uppföljningen, inte bara av låneärendena utan också då det gäller besök hos de olika företagen. Eftersom vi har över 100 000 små och medelstora företag i Sverige är det klart, vilket också framgår av den Johanssonska— Sillénska utredningen, att enbart en genomgång av 20 procent av företagargrupperna i fråga skulle betyda oerhört mycket för landets ekonomi. Det saknas emellertid resurser, men det är självklart att företagareföreningarnas styrelser önskar få ökade anslag. Ser man på företagareföreningarnas personella resurser finner man att det totalt i hela landet finns 200 tjänstemän, och orsaken till att vi kan ha så många tjänstemän är i hög grad landstingens bidrag. Man kan jämföra med jordbrukets tjänstemän, både centralt och regionalt, och då visar det sig att det där finns 200 tjänstemän centralt och 1300 regionalt. Jag skall inte göra någon jämförelse i Övrigt, men trots att den mindre och medelstora företagsamheten i landet betyder så mycket har den kanske inte fått så stora resurser som den borde ha för att möjliggöra en ökad företagarrådgivning. I reservation 1 föreslår reservanterna en uppräkning med 900 000 kronor utöver Kungl. Maj:ts och utskottets förslag. Enligt min mening är det angeläget att föreningarna får ett ökat stöd, och jag vill därför yrka bifall till reservationen nr 1 av herr Axel Andersson m.fl. I en annan motion har vi tagit upp lånetaket för föreningarnas verksamhet. Detta framgår av reservationen 4, där det står att man i motionerna I: 576 och II: 627 begär en höjning av maximibeloppet för direktlån från nuvarande 150 000 till 200 000 kronor. Enligt mitt tycke är det en oformlighet att räkna in utestående garantilån i maximibeloppet för direktlån. Jag hade förra året anledning att ta upp denna fråga med statsrådet Johansson. Jag tycker inte att denna sammankoppling är lycklig. Tidigare kunde föreningarna lämna direktlån utan hinder av utestående statligt garantibelopp. Det var otvivelaktigt en fördel. Om ett företag led brist på kapital men hade bankmässiga eller andra säkerheter kunde man snabbt ge företaget ett lån. Men om samma företag i stället hade ett industrigarantilån på 400 000 kronor och hade amorterat 250 000, sålunda ett överhypotek på 250 000 kronor, kunde man inte vid behov av likvida medel gå till företagareföreningen som skött företagets lån i övrigt och begära ett lån på 50 000 eller 75 000 kronor för att förbättra en maskin. Då kan vi inte låna ut något direkt till det företaget. Men om företaget i stället har sitt lån i en privat bank och samma överhypotek går det bra. Det är sålunda ingen konsekvens i denna bestämmelse, och den utgör enligt min mening ett hinder i företagareföreningens verksamhet. Vad vi framför allt anser vara väsentligt är att vederbörande företag har de säkerheter som skall ligga till grund för föreningarnas utlåning. När utskottet därför skriver att tillräckliga skäl inte har anförts för att frångå den nuvarande ordningen, vill jag fråga utskottets talesman: Är det inte tillräckliga skäl att det inte finns någon konsekvens i bestämmelsen? Om jag har ett statsgaran tilån, så går det inte att få ett direktlån, även om jag kan ställa säkerhet. Men har jag ett banklån med motsvarande överhypotek har jag möjlighet att få ett direktlån av föreningen. Herr talman! Reservationerna 2 och 3 kommer herr Nilsson i Tvärålund att tala om, och jag ber med det anförda att få yrka bifall även till reservationen 4.

Herr talman! När riksdagen i fjol beslöt om ändrade riktlinjer för företagareföreningarnas organisation och verksamhet var syftet att man skulle ge dessa organ större resurser och anpassa resurserna på sådant sätt att föreningarna blev bättre lämpade för sina uppgifter. Detta gällde även den rådgivningsverksamhet som fröken Ljungberg helt allmänt var så kritisk mot och som dåvarande högerpartiet såvitt jag minns godkände. Statens stöd till företagareföreningarna bestod tidigare i att nettoränteintäkterna från föreningarnas utlåning i stor utsträckning fick utgöra föreningarnas statliga stöd. Staten ger nu i stället ett administrationsbidrag som är förhöjt i förhållande till vad som gällde tidigare för att ersätta ränteinkomsterna. Enligt statsverkspropositionen syftar denna höjning »även till att möjliggöra för föreningarna att i vidgad omfattning medverka till bevakning på lokalt plan i lokaliseringsstödsärenden». Meningen var alltså att förstärka föreningarna på olika sätt och inrikta deras verksamhet också mot lokaliseringsuppgifterna. Redan i fjol anförde vi från centern starka tvivel på att anslagen skulle räcka till för de förutsatta uppgifterna, och jag tror att man i varje fall beträffande vissa föreningar måste säga att våra farhågor har besannats. Vissa föreningar har fått mycket försämrad ekonomi och minskade resurser. Tillåt mig, herr talman, bara nämna företagareför eningen i mitt hemlän. Det har inte varit möjligt för den att upprätthålla samma personalorganisation som tidigare. Nedskärningar har varit ofrånkomliga. De syften som statsrådet uttalat har således inte kunnat uppnås på grund av det inkomstbortfall som de alltför låga administrationsbidragen inneburit för föreningarna. Det är den reella innebörden i reformen för Västerbottens företagareförening. I motioner från Jämtland har liknande synpunkter anförts. Jag skulle tro att förhållandena är desamma även för andra föreningar, särskilt i områden där utredningar beträffande lokaliseringsobjekt utgör en betydande del av företagareföreningarnas arbete. I praktiskt taget samtliga av den rad av motioner, som väckts i denna fråga, begärs anslagshöjningar på grund av att reformen inneburit försämringar. Kungl. Maj:t föreslår nu, och utskottsmajoriteten ansluter sig härtill, en ökning av fjolårets anslag med 800 000 kronor. Motivet är att kompensera kostnadsökningar och, som man säger, även att förstärka vissa föreningar. Företagareföreningarnas gemensamma äskanden slutar på 6,7 miljoner kronor. Denna siffra överensstämmer med vad som begärs i en socialdemokratisk motion och även med vad som yrkas i reservation 1. Företagareföreningarnas förbund har ju angivit att en betydligt högre summa behövs, om föreningarna skall kunna uträtta vad som förutsattes i fjolårets riksdagsbeslut. Jag anser därför att det finns synnerligen goda skäl för riksdagen att bifalla reservationen 1, såvida man syftar till att företagareföreningarna skall kunna uppfylla dessa föresatser. Herr talman! Jag vill inte minst som motionär nämna några ord om det förslag som förs fram i reservation 2. Enligt min uppfattning finns det all anledning för samhället att särskilt uppmärksamma de mindre företagens problem. De har en del svårigheter som avviker från vad som gäller för storföretagen. Många anser att storföretagen utgör den mest dynamiska faktorn i vårt näringsliv. Många storföretag har omfattande resurser i form av specialister och fackmän, de bedriver en betydande forskning o. s. v. De mindre företagen har i många fall inte alls motsvarande resurser. Det är ändå ett faktum att dessa företag har en stor andel av den nyskapande utveckling som förekommer i vårt lands näringsliv. Småföretagen har ibland fått köpa tjänster i form av rådgivning. Jag vill i detta sammanhang särskilt peka på den rådgivning som sedan många årtionden tillbaka på detta sätt lämnats inom jordbruket, och jag tror mig kunna påstå att denna rådgivning till betydande del ligger bakom den höga nivå som vårt jordbruk tekniskt och produktionsmässigt har i dag. Enligt den mening som vi som står bakom reservationen har, behöver småföretagen viss hjälp med utvecklingen av sina produkter och även med expansionen inom sina företag, inte minst när det gäller en utveckling från mera hantverksmässig tillverkning till industrimässig verksamhet. Det är utomordentligt angeläget att man härvid kan undvika misstag och även kan komplettera de brister i olika avseenden, som förekommer inom <företagsledningen, oavsett rörelsens storlek. Inte minst gäller ju detta småföretagen. Det är inte rimligt att en person skall kunna behärska hela det komplex av problem som företag ställs inför i den tid vi lever i. Naturligtvis — och till det syftar de aktuella motionerna och reservationen 2 — skall man komplettera det som företaget självt önskar och även göra det i den utsträckning som företaget självt vill. Ett faktum är att företag kommer i situationer som är rätt särpräglade, och en person har utomordentligt stora svårigheter att i dessa sammanhang ensam fatta beslut. Vi vet att besluten i större företag ofta föregås av överväganden inom en arbetsgrupp eller genom förberedelser av kommittéarbete. Olika funktioner samverkar inom ett företag innan ledningen är beredd att fatta beslut. I det lilla företaget finns ofta inte dessa expertfunktioner, och det är då angeläget att de finns att tillgå för företaget på annat håll. Syftet med motionerna och reservationen 2 är att skapa möjligheter för en komplettering, där sådan är nödvändig och där företaget självt önskar. Samhället bör också skapa förutsättningar härför. Detta är enligt vår principiella uppfattning en av samhällets stora uppgifter, nämligen att vara förutsättningsskapande. Lokaliseringsstödet ansluter till fastigheter och till maskiner. Inget stöd i egentlig mening utgår för att förstärka företagets institutionella kapacitet. Inte heller den verkställande och beslutande funktionen förstärks genom lokaliseringsstödet. Alla som haft kontakt med företag vet att ett företag kan stå och falla med sin ledning. Vi anser det därför naturligt och viktigt att stödja just denna del i ett företag, om det råkar vara så att den är en svag länk i sammanhanget. Genom ett felaktigt beslut kan oreparabla misstag begås. Det är riktigt att man aldrig kan förutsätta att det går att undvika felaktiga beslut genom förberedelse, men så långt möjligt bör man naturligtvis försöka att göra det. I många fall — jag tror att vi kan vara eniga om det — anser sig småföretagen inte ha råd att betala för de tjänster det gäller. Det kan vara konsulttjänster, som kan köpas på andra håll än genom företagareföreningarna, men ofta finns de att tillgå inom en företagareförening. Tyvärr är dock företagareföreningarnas resurser = alltför bristfälliga med den ekonomi de nu har. De principiella invändningar som fröken Ljungberg gjorde tror jag delvis har sin förklaring i ett missförstånd. Jag har försökt att förklara syftet med motionerna och reservationen 2. Förslaget innebär på intet sätt något misstroende mot det enskilda näringslivet och mot småföretagarnas möjligheter att hävda sig. Tvärtom har jag sagt att det är just därifrån som en stor del av den nyskapande utvecklingen härrör. Men det finns vissa svagheter som jag anser att samhället bör försöka hjälpa till att komma till rätta med. Jag anser att den bild jag tecknat av småföretaget är starkt förankrad i verkligheten, och det är bl.a. av de skäl jag angivit som företagareföreningarna har kommit till. Det är inte alls fråga om någon konsultbyråkrati, någon styrning som företagaren själv inte accepterar. Skulle det visa sig att de åtgärder som behöver vidtagas ligger över företagarens kompetens, så betyder ju detta att företagaren själv behöver utbildning. Och jag vill understryka att den verksamhet som vi avser i våra motioner och i reservationen 2 till stor del innebär utbildning av företagaren, eftersom rådgivningen sker just med utgångspunkt från företagarens egna problem. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer vid statsutskottets utlåtande nr 59.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 59 behandlas stödet till företagareföreningarna och det därtill knutna lånestödet. Jag vill till en början erinra om att 1968 års riksdag antog riktlinjer för denna verksamhet och att det förslag i statsverkspropositionen som utskottet nu tillstyrker innebär en tillämpning av dessa riktlinjer. I år föreligger stridiga uppfattningar i fyra frågor. Jag skall inte i detta sammanhang gå in på själva principerna utan nöja mig med att kommentera reservationerna. Statens bidrag till företagareföreningarna, som behandlas i reservationen 1, föreslås enligt propositionen — till vilken utskottsmajoriteten ansluter sig — till 5,8 miljoner kronor, d.v.s. en ökning med 800 000 kronor. Detta belopp överensstämmer med kommerskollegiums förslag; ingen prutning har ägt rum i departementet. Mot detta ställer en gemensam borgerlig reservation för propositionen innebär alltså en anslutning även till den beräkning som kommerskollegium har gjort, medan beloppet 900 000 kronor motsvarar vad företagareföreningarna begärt utöver det belopp som Kungl. Maj:t förordat. Den motivering som åberopas för detta ytterligare höjda anslag tar i huvudsak sikte på de föreningar som verkar i områden där lokaliseringsinsatser behövs. De 900 000 kronorna skulle alltså främst användas till extrakostnader för dessa föreningar. Både majoriteten och reservanterna är eniga om att företagareföreningarna inte skall direkt tjäna lokaliseringspolitiska syften. De insatser som vissa föreningar gör, närmast som konsulter, skall täckas vid fördelningen av anslaget. Detta är vi också ense om. Det är därför minst sagt märkligt när reservanterna påstår att vissa föreningar skall tillgodoses både av fördelningen normalt sett och genom extra medel, när man samtidigt utgår ifrån att de inte skall verka lokaliseringspolitiskt på egen hand. Om man anser att vi skall riva upp riktlinjerna för fjolårets riksdagsbeslut, får väl detta yrkas direkt och inte på sådana här omvägar. Jag skall litet längre fram i detta anförande ytterligare behandla företagareföreningarnas medverkan i lokaliseringen. stödet från staten till företagareföreningarna inte är tillfredsställande och det är riktigt, men på vilket område är det tillfredsställande? Jag vet inte om jag skall tolka herr Andersson i Örebro på sådant sätt att han anser stödet från staten till jordbruket vara tillfredsställande. Kanske herr Andersson t.o.m. vill en omfördelning av det hela, vilket skulle ge en ökad prioritering till den allmänna företagarverksamheten. När herr Nilsson i Tvärålund talar om jordbruket och stödverksamheten till detta, verkar det som om han vore ganska belåten med statens insatser. Det är förmodligen det enda område i fråga om vilket vi kan vara överens i detta sammanhang. Reservationen 2 av centerpartister och folkpartister är minst sagt oklar i sin målsättning. Formellt vill man förorda ett statligt stöd i nuvarande form eller över lokaliseringsmedel för att företagareföreningarna skall kunna ge kontinuerlig rådgivning och utbildning till abonnenter som önskar det. Mot detta menar utskottet att det är fråga om vanliga driftkostnader för företagen, och föreningarna kan mycket väl ge en sådan rådgivning, som de får betalt av kunden för. Ett företagsbidrag av föreslagen typ kan inte förenas med de antagna principerna. Reservationerna 3 och 4 har det gemensamt att de på olika sätt förespråkar ytterligare delegering av beslutanderätt till företagareföreningarna. Om jag i detta sammanhang hoppar över den invändning som hänför sig till lämpligheten av att låta föreningar av denna karaktär fungera som ombud för staten, blir frågan ytterst om föreningarna kan handha uppgiften bättre än kommerskollegium. Det skäl som reservanterna anfört, nämligen att ökade befogenheter skulle medföra klara fördelar i fråga om garantilånerådgivningen, kan väl översättas med att man hoppas på »en lättvindigare prövning». Beträffande direktlånen anförs att det kan bli snabba be slut, och detta kan nog till stor del översättas med samma ord. Allt detta är gott och väl. Jag skulle vara den siste som ville tala för en ökad byråkratisering och formalism, men jag vill inte fördenskull avstå från att erinra om någonting mycket centralt, som vi just nu har all anledning att allvarligt tänka på, nämligen vikten av att resurserna kommer till rätt användning. Utskottet har i andra sammanhang enhälligt poängterat hur viktigt det är att insatserna görs så, att de faller in i planeringen i stort och även i den regionala planeringens prioritering. Detta bör naturligtvis gälla också investeringsstöd genom direktlån och garantilån; så långt kanske jag t.o.m. kan få ett instämmande av reservanterna. Kärnfrågan blir då om företagareföreningarna alltid bevakar dessa allmänna synpunkter. Jag vill givetvis inte dra alla föreningar och alla beslut över en kam, men det lokala trycket på föreningarna är dock starkt, och kortsiktiga lokala intressen kan spela en ganska avgörande roll. Det är också fastslaget att företagareföreningarna inte skall föra en självständig lokaliseringspolitik. Som exempel på farorna även när det gäller belopp inom den nuvarande direktlånegränsen vill jag åberopa det fallet, att en företagareförening beviljar ett lån med 75 000 kronor för investeringar på cirka 200000 kronor i ett planerat glasbruk. Det gör man vid en tidpunkt då situationen för glasbruken är minst sagt mycket besvärande. Ett par glasbruk är redan på fallrepet och har beslutat om nedläggning, ett par tre andra är färdiga att slå igen. Även om det nystartade glasbruket får en mycket liten produktion är dess tillkomst i alla fall ett steg i felaktig riktning. Vederbörande hjälper kanske sig själva och även andra glasbruk till att få slå igen i ett tidigare skede. Hade kommerskollegium fått pröva denna lånefråga, tror jag att hänsyn hade tagits till glasbruksbranschens situation i hela landet, och beslutet hade kanske blivit ett annat, därför att man inte hade haft det lokala trycket på sig.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

Herr talman! Jag vill påpeka för herr Fagerlund att jag inte gjorde någon jämförelse mellan jordbruksorganisationerna och företagareföreningarna beträffande antalet tjänstemän. Det har fastslagits av den tidigare jordbruksministern att en ökad rådgivningsverksamhet har utomordentlig betydelse för jordbruket, men därmed är inte sagt att den grupp vi talar om i dag skall ha sådan i samma omfattning. Som tidigare hävdar jag dock att det antal konsulter vi har att utnyttja icke är så stort som vi rimligtvis borde kunna räkna med. Herr Fagerlund nämnde som exempel att en företagareförening gjort en felbedömning i fråga om ett glasbruk. Naturligtvis kan man ta fram något enstaka exempel härpå, men jag kan också anföra exempel på felbedömningar som kommerskollegium gjort i fråga om beviljade industrigarantilån. Det finns emellertid ingen anledning att göra det nu. Den första utredningen verkställs 1 företagareföreningen även när det gäller industrigarantilånen, och sedan sker en bedömning i kommerskollegium. Jag har emellertid den erfaranheten att företagareföreningarna inte så lätt faller undan för kommunerna. Jag håller med herr Fagerlund om att kommunerna ofta trycker på och vill att företagareföreningarna skall medge lån. Inte fick jag något tillfredsställande svar på min fråga om det finns någon konsekvens i att man skall sammankoppla direktlånet med industrigarantilånet. Tycker herr Fagerlund att det är konsekvent att om jag har ett lån med överhypotek i en privat bank så får jag lån av företagareföreningen, men om jag har ett industrigarantilån med överhypotek får jag inte något lån av företagareföreningen? Det skulle vara intressant att höra vad det finns för konsekvens häri.

Herr talman! Herr Fagerlund sade att företagareföreningarna inte skall tjäna ett lokaliseringspolitiskt syfte, och det är vi överens om. Tillåt mig att på nytt läsa upp vad som stod i fjolårets proposition, nämligen att bidragen till föreningarna även syftar till »att möjliggöra för föreningarna att i vidgad omfattning medverka till bevakning på lokalt plan i lokaliseringsstödsärenden». Vi kan inte blunda för att företagareföreningarna betyder oerhört mycket för lokaliseringspolitiken och att bidragen skall ta hänsyn härtill. Herr Fagerlund hade tolkat mitt yttrande så, sade han, att jag var utomordentligt belåten med regeringens jordbrukspolitik och bidragen till rådgivning. Vad jag pekade på var resultaten av rådgivningen på det området; jag tror att de måhända hade kunnat bli bättre med en annan politik. I reservationen 2 tar vi upp just rådgivningen. Herr Fagerlund säger att företagareföreningarna kan ge denna rådgivning och att den skall vara självbärande. Ja, det skall den vara och företagareföreningarna skall kunna ge rådgivningen. Men på grund av bristande resurser kan de enligt min uppfattning och erfarenhet inte ge den, om inte landsting eller kommu ner träder in för att fylla på där medel saknas. Vad jag velat peka på är det behov som på visst håll finns och att man många gånger inte anser sig ha råd att köpa dessa dyrbara konsulttjänster. Jag har velat peka på värdet av rådgivning för att fylla ut de brister som ibland finns hos de mindre företagen. Jag håller fast vid att det är utomordentligt viktigt för samhället att satsa på företagarens kapacitet och försöka finna lämpliga vägar härför. Att fördjupa utbildningen och komma i kontakt med den enskilde företagaren på ett sådant sätt att utbildningen i företagarfrågor passar just honom anser jag är en sådan utomordentligt lämplig väg.
Herr talman! Anledningen till att jag tog just exemplet med glasbruket är att jag själv kommer från en glasbruksbygd, där många små samhällen inte har mer än en industri och det kanske är ett glasbruk som i dag är på fallrepet. Jag är emellertid övertygad om att man kan anföra exempel på liknande handlande av företagareföreningarna i samhällen med t.ex. textiloch konfektionsindustrier. Men jag har också sagt att detta inte är någon regel. Jag vill emellertid att de knappa resurser som står till förfogande för detta ändamål utnyttjas på det bästa sättet och slussas till de industrier som verkligen kan leva kvar. Jag är inte säker på att de lokala intressena inte skulle komma att spela en stor roll vid ställningstagandet. Herr Nilsson i Tvärålund och jag är säkerligen överens när det gäller frågan om bevakningen på det lokala planet och det citat som han anförde ur förra årets statsverksproposition. Vad jag framhållit är att företagareföreningarna inte bör bedriva någon enskild lokaliseringspolitik, och på den punkten var herr Nilsson i Tvärålund överens med mig. Vad beträffar reservationen 2 kan jag i mycket instämma i vad fröken Ljungberg sade. Herr Nilsson i Tvärålund har talat om företagens bristande resurser. Det går här en principiell skiljelinje. Vissa företag får helt och hållet betala sitt konsultarvode, medan andra skulle erhålla en subvention för detta ändamål. I utskottsutlåtandet framhålles, att detta är en form av driftskostnader och att det därför inte bör lämnas något bidrag. Jag har ingen anledning att gå ifrån utskottets uttalande på den punkten, och jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hade väntat mig att herr Fagerlund skulle svara på min direkta fråga om konsekvensen av sammankopplingen mellan garantilån och direktlån. Jag upprepar frågan: Vari ligger den väsentliga skillnaden i om jag har ett industrigarantilån eller ett privat banklån med ett överhypotek på 250 000 kronor? Har jag ett garantilån kan jag inte få ett direktlån, men om jag har ett lån i en privat bank kan jag få ett direktlån. Vari ligger den skillnad som motiverar denna koppling? Jag tycker inte att det finns någon konsekvens häri. Såvitt jag förstår anser utskottet att det bör sättas en gräns någonstans. Men har företagaren ett privatlån går det bra att låna av företagareföreningen, om företagaren kan lämna de säkerheter som föreskrivs i föreningens bestämmelser. Men har företagaren ett statsgarantilån och dessutom ett överhypotek, så går det inte att låna. Var finns konsekvensen i detta ställningstagande?
Herr talman! Efter vad jag kan förstå är det bara herr Fagerlund som talat om att företagareföreningarna skall bedriva enskild lokaliseringspolitik. I var je fall har jag inte nämnt någonting sådant. Vad beträffar frågan om rådgivningen, är det beklagligt att socialdemokraterna inte vill vara med om att stödja småföretagsamheten där detta är som mest nödvändigt.

Herr talman! Beträffande frågan om sammankopplingen av garantilån och direktlån hade vi en diskussion i utskottet. Jag erkänner att det kan finnas fog för herr Anderssons uppfattning, men det har inte framkommit så starka skäl för denna, att vi ansett oss böra ändra på 1968 års beslut. Det är ju dock samma långivare i detta sammanhang. Med den grundsyn jag har när det gäller företagareföreningarna är jag inte beredd att ge dem möjlighet att bevilja lån till högre belopp än 150 000 kronor. I så fall får de bevisa att de tar större hänsyn än nu; jag delar helt utskottets uppfattning på den punkten. Det fall som jag här förut åberopat gör också att jag är tveksam beträffande företagareföreningarnas <lokaliseringspolitiska uppgifter. Trots vad herr Nilsson i Tvärålund sagt gäller det i detta fall en form av helt självständig lokaliseringspolitik som en företagareförening bedrivit i ett län, där det redan finns ett glasbruk och där man nu skall få ytterligare ett sådant företag.

Herr talman! I propositionen nr 1 föreslås att riksdagen måtte — såsom här redan framhållits — bevilja ett anslag på 5,8 miljoner kronor såsom bidrag till företagareföreningarnas administrationskostnader. Statsutskottet har också i sitt utlåtande nr 59, som vi nu behandlar, hemställt att riksdagen måtte anvisa detta belopp. Jag och många medmotionärer i denna kammare såväl som i medkammaren har i motionerna 1I:191 och II:208 hemställt att bidraget måtte uppräknas med 900 000 kronor till 6,7 miljoner kronor. Som motivering till detta vårt förslag vill jag framhålla att det är ett obestridligt faktum att den genomsnittlige företagsledaren inom den mindre och även inom den medelstora industrin ofta kan hamna i situationer som till sin natur är alltför särpräglade och alltför komplicerade för att han själv skall kunna fatta de rätta besluten. Det är därför enligt vår mening angeläget att det skapas resurser som kan medverka till genomtänkt och ekonomiskt riktig utveckling i företagens verksamhet. Genom beslut av 1968 års riksdag — som också torde vara bekant för kammarens ledamöter — uppdrogs nya riktlinjer för företagareföreningarnas organisation och verksamhet. I den proposition som då framlades framhöll departementschefen att allt större krav kommer att ställas på företagareföreningarnas resurser vid handläggningen av kreditverksamheten samt att föreningarna bör ges tillfälle att förstärka sin rådgivningsoch konsultverksamhet. Vidare antog departementschefen att företagareföreningarnas tjänster i ökad omfattning skulle komma att tas i anspråk för lokaliseringsstödsverksamheten. Det torde vara en grundförutsättning för landets välståndsutveckling att också den mindre och medelstora industrin kan drivas med en sådan effektivitet att den kan hävda sig i den ökade internationella konkurrensen. Insatser från statens sida under nuvarande brytningstid bör kunna ge väsentliga fördelar även i framtiden. Sådana insatser förutsätter emellertid ett nära samarbete med företagen, och här torde företagareföreningarna kunna lämna mycket betydelsefull medverkan. Statsutskottet har i sitt utlåtande hemställt att riksdagen måtte avslå motionerna. Utskottet har följt kommerskollegiums beräkningar, som herr Fager lund också nyligen framhållit. Utskottets medelsanvisning skulle således enligt utskottets uppfattning dels täcka föreningarnas behov av ökade resurser för de nya arbetsuppgifterna och dels kompensera de allmänna kostnadsökningarna. Detta, herr talman, anser jag orimligt. Statens bidrag måste ligga någorlunda i nivå med de anspråk man ställer på företagareföreningarnas verksamhet. Dessa har i sina framställningar beräknat att ett statligt bidrag på sammanlagt 6,7 miljoner kronor skulle erfordras för att klara denna nya verksamhet. Företagareföreningarnas förbund anser att föreningarna har beräknat sina kostnader alldeles för lågt med hänsyn till de ökade arbetsuppgifter som ålagts föreningarna. Enligt förbundets beräkningar borde ett rimligt statligt administrationsbidrag uppgå till 10,5 miljoner kronor eller 3,8 miljoner kronor mera än vad vi i våra motioner har föreslagit. Dessutom har i statsutskottet behandlats även en borgerlig motion om ett anslag på 8,8 miljoner kronor. De borgerliga har icke tillstyrkt sin egen motion, utan de har tillstyrkt den s-märkta motionen om bidrag med 6,7 miljoner. Om motiveringen till detta kan jag ingenting säga — det beror eventuellt på att den socialdemokratiska motionen kan vara bättre genomtänkt. Med hänsyn till avvägningen mellan olika angelägna samhällsbehov har vi i motionerna begränsat oss till det av företagareföreningarna äskade beloppet, således 6,7 miljoner kronor. Jag ber, herr talman, med det anförda få yrka bifall till motionerna I:191 och II: 208, vilket också innebär ett bifall till reservationen 1 av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! När det gäller bidrag till företagareföreningarnas administrationskostnader, som detta utskottsutlå tande bl.a. behandlar, vill jag framföra en sak som inte har kommit till uttryck vare sig i utlåtandet eller i reservationen 1. I företagareföreningarnas bokslut för 1968, som nu är klara, redovisar 15 av landets 24 föreningar ett ekonomiskt underskott på verksamheten under föregående år. Det sammanlagda underskottet i kronor är drygt 695 000, och av denna summa svarar Västerbottens län för omkring 300 000, Kristianstads län för omkring 86 000 och Gävleborgs län för 76 000 kronor. Återstoden av de 695 000 kronorna fördelas på tolv andra föreningar. Det kan naturligtvis finnas skilda anledningar till dessa underskott, men jag tror det är obestridligt att anledningen åtminstone delvis kan sökas i den ökade aktivitet som de flesta föreningar bedrev under den konjunktursvacka som vi upplevde under sista delen av år 1967 och under år 1968. Detta ligger också helt i linje med den art av verksamhet som företagareföreningarna bedriver. Ett uppkommet underskott skall alltid täckas. Det kan täckas i detta fall genom minskad verksamhet i föreningarna under innevarande år, men det är säkert ingen som <:önskar detta. Det kan också täckas genom ökade anslag från landstingen, men den vägen är väl heller inte hundraprocentigt framkomlig. Ett riksdagsbeslut i dag i anledning av motionerna I:191 och II: 208 innebär visserligen bara en ökning med 900 000 kronor av det anslag Kungl. Maj:t föreslagit, men det skulle hjälpa föreningarna att komma ur den besvärliga situationen. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationen 1 till statsutskottets utlåtande nr 59.

Herr talman! Jag skulle först vilja säga några ord beträffande den förstärkta företagsrådgivningen, som herr Nilsson i Tvärålund i dag har talat rätt mycket om. Inom företagareföreningarna bör det enligt herr Nilssons uppfattning byggas upp grupper av tekniker och ekonomer, som skall fungera såsom staber till ledning för företagen. Stabsgrupperna för sådana företag skall, heter det, lämpligen en gång i månaden sammanträda med företagsledningen, men även dessemellan bör de ta kontakter vid behov. De skall hålla sig kontinuerligt underrättade om företagets verksamhet och biträda företagsledningen då det gäller att ställa upp huvudoch delmål för företagets verksamhet. De skall visserligen inte utöva någon verkställande funktion i företaget, men de skall medverka till en styrning av företagets verksamhet mot ett på lång sikt uppställt mål. Man säger vidare att stabsgrupperna skall hållas informerade om företagets ställning och utveckling genom periodiska rapporter flera gånger varje kvartal. Genom löpande budgetering av företagets utveckling på kort och lång sikt avseende såväl resultat som likviditet skall stabsgrupperna hållas informerade om företagets planer. Men inte nog med det; de skall också medverka till en riktig styrning av företagets utveckling genom att ta del av vad som beräknas hända enligt budgeten för en viss period. De skall sedan ta reda på vad som verkligen hänt under perioden, konstatera avvikelser mellan verklighet och önskemål, undersöka varför avvikelserna uppstått och bidra till att motåtgärder sätts in. Det där var ganska mycket på en gång! Jag tror att herr Nilsson menar väl med sina förslag, men jag skulle som aktiv företagare vilja säga att jag har svårt att tro på en så ingående styrning och ledning av ett mindre eller medelstort företag. Däremot håller jag med om att företagareföreningarnas rådgivningsverksamhet efter ungefär de linjer som följs i dag behöver förstärkas, eftersom föreningarna många gånger saknar resurser för att ta sig an alla de svåra problem som företagarna lägger på dem, men jag anser att verksamheten bör bedrivas efter andra riktlinjer. Jag tror med andra ord inte på en så ingående styrning som den herr Nilsson här talat om. Vidare, herr talman, vill jag säga några ord om anslagen till företagareföreningarna. 1968 års riksdag beslöt en genomgripande omorganisation av företagareföreningarna när det gäller både deras administration och deras. verksamhet. Riksdagsbeslutet då innebar bl.a. att gränsen för företagareföreningarnas direktlån höjdes till 150 000 kronor. Beslutet innebar utan tvivel ett steg på vägen mot en anpassning av föreningarnas långivning till företagens faktiska behov av dylika lån. I år har vi från näringslivshåll hemställt att denna gräns höjs till 200 000 kronor. Motiveringen är helt naturligt att den mindre industrin behöver mer kapital för att kunna följa utvecklingen och anpassa sig till marknaden. I ett hårt konkurrensläge behöver man göra investeringar, som i dag kostar mycket pengar. Statsutskottet har avstyrkt vår hemställan med hänvisning till föregående riksdags beslut. Både från företagareföreningarna och från näringslivets representanter har tidigare framförts önskemål om att företagareföreningarna skulle medges rätt att besluta i fråga om statlig lånegaranti, och så har även skett vid årets riksdag. I denna fråga sade fjolårets riksdag nej, och statsutskottet avstyrker även i år ett bifall till denna del av vår motion. Då företagareföreningsutredningen föreslog att föreningarna skulle kunna besluta om lånegaranti på högst 200 000 kronor anförde departementschefen betänkligheter bl.a. med den motiveringen, att företagareföreningar na är ekonomiska föreningar och som sådana inte borde ikläda sig ett alltför stort ekonomiskt ansvar. Det är möjligt, herr talman, att detta kunde gälla 1968 med den organisation som företagareföreningarna då hade. Däremot kan det enligt min mening inte gälla 1969. I samband med årsstämmorna under innevarande år kommer nämligen, såvitt jag kan tolka 1968 års riksdagsbeslut rätt, majoriteten i företagareföreningarnas styrelser att utgöras av representanter utsedda av staten och landstingskommuner. Det kan, herr talman, under sådana förhållanden inte längre föreligga några hinder för att vare sig delegera beslutanderätten om statlig lånegaranti till företagareföreningarna eller höja gränsen för föreningarnas direktlån till 200 000 kronor. Det är vad beträffar stöd i olika former till den mindre företagsamheten av mycket stort värde att kontakterna mellan samhällets institutioner och de berörda företagen är så intima som möjligt, och enligt min uppfattning måste företagareföreningarna ha de bästa möjligheterna att bedöma de mindre industriföretagens i respektive län kreditproblem och kreditvärdighet. Jag skall därför, herr talman, yrka bifall till reservationen 3 om rätt för företagareföreningarna att besluta om statlig garanti för industrigarantilån och reservationen 4 beträffande höjning av maximibeloppet för direktlån.

Herr talman! I likhet med vad som förekommit under de senaste åren har jag och några andra ledamöter av kammaren väckt en motion med begäran om en skrivelse till Kungl. Maj:t syftande till restriktioner i fråga om importen från s.k. låglöneländer. Vi menar att det är av vikt att utvecklingen här följs med stor uppmärksamhet. Denna import medför för flera olika varuslag störningar på den svenska marknaden. När därför utskottet drar den slutsatsen att dessa motioner uteslutande är föranledda av svårigheter som drabbat textiloch konfektionsindustrierna, är detta en förhastad slutsats. Problemen är likartade för många av våra hemmamarknadsindustrier, och fler kommer efter hand att drabbas av detta tillstånd; det är någonting som i särskilt stor utsträckning har fått bevittnas under den senaste tiden. Det torde inte finnas något land som för en så öppen handelspolitik som Sverige. Det svenska näringslivet är således inte främmande för en hård konkurrens och har inte heller någonting emot en sådan. Vad man kräver är konkurrens på en sund basis, vilket det inte kan sägas att dagens förhållande är kännetecknat av. Jag vill understryka att det ingalunda är fråga om att på något som helst sätt stoppa importen, vilket våra motståndare vill göra gällande. Vi menar bara att det är nödvändigt att försöka komma till rätta med avarterna. Det är fullt naturligt att ett land med en helt fri marknadshushållning som Sverige i längden inte kan ligga helt öppet för den typ av konkurrens, som t.ex. de totalitärt styrda staterna kan tillåta sig. På det hållet finns en önskan att komma Över västerländsk, växlingsbar valuta, och bara man får tillgång till en sådan kan man sälja till nära nog vilket pris som helst. Sedan låter man helt enkelt sitt eget folk betala detta i form av en mycket låg levnadsstandard. Detsamma är förhållandet när det gäller handel med vissa av de s.k. låglöneländerna i Fjärran Östern, från vilka varor ibland offereras till priser som inte ens täcker själva materialkostnaden och ännu mindre ger någon ersättning för det arbete som människor har lagt ned på att tillverka varorna. Det är därför nödvändigt att vi får kontroll över handeln med sådana länder som inte har en normal växlingskurs på valutor och inte heller kan garantera en sådan. Vilka blir då verkningarna av den nu förda politiken? De delar av vårt näringsliv som utsätts för denna konkurrens hamnar i den situationen att de måste friställa personal eller kanske helt nedlägga rörelsen, vilket alltid innebär en kapitalförstöring. Det är emellertid inte bara fråga om produktionsmedlens oanvändbarhet; det gäller också den stora yrkeskunskap som finns hos personalen. Omskolningen kostar samhället stora pengar, men framför allt rör det sig om de personliga tragedier, som ligger i att folk helt hastigt förlorar det nära nog nödvändigaste, nämligen att ha ett arbete att gå till. Det måste enligt vår mening vara ren idioti att inte göra någonting som förhindrar att det inträffar alltför många sådana tragedier. Det är så lätt att betrakta varje krav av denna art som protektionism eller dylikt, det är vanligt att vi beskylls för sådan. Ja, det är oerhört lätt att säga så för dem som arbetar t.ex. inom förvaltningen, inom organisationsväsendet eller inom sådana näringsgrenar som inte är föremål för konkurrens utifrån och i varje fall är helt befriade från den osunda konkurrens som de människor jag åsyftar måste möta. De höga inkomster som dessa andra grupper har möjlighet att förskaffa sig på grund av denna brist på konkurrens fördyrar sedan levnadskostnaderna för de människor som är utsatta för den hårda internationella konkurrensen. Märk väl hur konsumtionsindex har utvecklat sig! Det allmänna och totala index låg i december 1968 vid talet 217, medan t.ex. index för kläder stannade vid ett så lågt tal som 157. Inte heller steg detta alls under fjolåret, då totalindex ökade med 6 enheter. Detta om något talar sitt tydliga språk om vilka som profiterar på andra i vårt samhälle. Därför tycker jag att det är ganska egendomligt att man inte har förståelse för de krav som med all rätt kan framföras av de personer som är utsatta för denna hårda konkurrens. Utskottet talar nu om att det genom ett livligt internationellt handelsutbyte skapas förutsättningar för en alltmera produktiv användning av våra resurser. Ja, detta kan nog vara helt riktigt i princip, men i praktiken stämmer det inte alltid. Utskottet synes också vara medvetet härom. Man säger bl.a. att den omvandling som härigenom blir nödvändig måste ske i former som reducerar svårigheterna för de anställda och begränsar kapitalförstöring. Men det är bara detta som vi motionärer vill åstadkomma. Varför tillstyrker bankoutskottet då inte motionerna? Om vi håller på och motionerar några år till kanske bankoutskottets majoritet till slut hamnar på vår linje. I dag har fem ledamöter av bankoutskottet reserverat sig, medan endast en högerman gjorde det i fjol. Varje företagsnedläggelse medför kapitalförstöring och svårigheter för de anställda, sade jag nyss. Men frågan är då om den frigjorda arbetskraften kan användas bättre än för närvarande. Jag är inte säker på att man kan dra den slutsatsen. Den »restpost> som inte kan placeras utgöres nämligen ofta av äldre personer som helt enkelt inte går att omskola. Det kan bero på att fysiska förutsättningar för ett tyngre arbete inte finns, och det förekommer också ofta att det är gifta kvinnor som friställs, vilka inte kan få ett arbete på den plats där de bor. Vidare talar utskottet om överförande av arbetskraft från s.k. låglöneindustrier till sådana industrier som »förmår att upprätthålla ett för de anställda mera gynnsamt löneläge». Vad menar man då med låglöneindustrier? Det är nog fel att bara räkna med pengarna — människorna själva gör inte alltid det. Arbetsförhållanden, resväg m.m. spelar stor roll vid bedömningen. Att kunna arbeta under rena, snygga förhållanden är något som ofta uppskattas. Vederbörande kanske bara behöver kasta av sig en rock och ta på sig ett mera civilt plagg samt piffa upp sig under ett par minuter för att vara snygg och proper och kunna uppträda i praktiskt taget vilket sammanhang som helst. I andra fall däremot kan vederbörande tvingas gå från ett smutsigt arbete, som kräver noggrann rengöring, dusch, klädbyte m.m. på kanske en halvtimme innan han kan gå ut i det privata livet. Vidare kanske resvägen tar lång tid. Det är nog nödvändigt att man slår ut lönen på hela den tid som vederbörande får offra för att komma upp i den inkomst han har. Någon sådan statistik finns inte i vårt land, och jag tror det skulle vara verkligt intressant om den kunde upprättas — den skulle säkerligen röra om betydligt i tabellerna när det gäller att presentera vilka grupper som är låglönegrupper och vilka som inte är det. I fredags diskuterade vi ganska mycket lokaliseringspolitiken.

Alltså är det nödvändigt att man i fortsättningen inte tar så enkelt på detta problem som bankoutskottets majoritet gör. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den föreliggande reservationen.

Herr talman! I motionsparet I:218 och II: 242 har vi hemställt att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om att temporära åtgärder vidtages som skydd för den svenska textiloch konfektionsindustrin mot dumpingprisimport. Det är ett enkelt och berättigat krav och en berättigad hemställan. Detta är, som tidigare sagts, ingen ny fråga. Den har varit uppe i denna kammare och även i medkammaren vid flera tillfällen. Det har i frågan väckts motioner och framställts interpellationer, vilka sökt uppmärksamgöra regeringen på detta problem. Då dessa krav är både berättigade och enkla är det egendomligt att bankoutskottets majoritet tagit avstånd från dem. Jag är trots allt glad för att frågan rönt så stort intresse, att inte mindre än åtta ledamöter anmält sig på talarlistan till detta ärende. Jag tar det som intäkt för att frågan alltjämt är aktuell och i stort behov av diskussion och ställningstagande. Vi har sett hur TEKO-industrin under 1960-talet har krympt med ungefär 50 procent. En sådan tillbakagång är självfallet speciellt kännbar i de delar av landet där denna industri är koncentrerad. Detta gäller särskilt Borås och Sju häradsbygden men även andra delar av landet. En naturlig följd av denna produktionsminskning har blivit omfattande friställningar av arbetskraft. Att dessa friställningar i stor utsträckning drabbat människor i 50-årsåldern och däröver gör sannerligen läget inte bättre. För människor i denna ålder är omflyttningar och omskolningar mycket besvärliga och kännbara. Dessa människor har ofta egnahem och har etablerat sig på sin ort. Detta för textiloch konfektionsindustrin allvarliga Jläge medför dessutom för landet i dess helhet stora bekymmer, eftersom vår beredskap på textilområdet härigenom har äventyrats. Självförsörjningsgraden är nu nere i omkring 45 procent. Detta måste väl ändå vara ett observandum när det gäller vår ekonomiska försvarsberedskap. Från centerpartiets och övriga borgerliga partiers sida har regeringen gång efter annan gjorts uppmärksam på det allvarliga läge som TEKO-industrin har befunnit sig i, och denna kris vågar jag påstå inte är övervunnen trots den konjunkturuppgång som håller på att ske. Dumpingimporten från lågprisländerna har nära nog lamslagit vår hemmaindustri. Jag erkänner villigt att regeringen vidtagit vissa temporära åtgärder. Detta har skett efter påtryckningar och hemställanden i denna kammare och i medkammaren. Men jag har den uppfattningen att regeringen ändå inte med verkligt allvar och med kraft tagit sig an frågan. Givetvis är det lågprisländerna i första hand som varit prispressande. Man får emellertid inte blunda för importen från EFTA och EEC-länderna. Även på detta område finns problem och frågor som regeringen bör närmare granska. Jag vill gärna stryka under vad förre handelsministern John Ericsson i Kinna yttrade i debatten i denna fråga den 9 maj i första kammaren: »På olika håll där man har med textiloch konfektionsindustri att göra hälsar man naturligtvis detta med tillfredsställelse.

I bankoutskottets utlåtande nr 23 har samtliga centerpartister och två tredjedelar av högerns representanter reserverat sig till förmån för de motioner som här framställts.

Det är riktigt att det är en låglöneindustri och inget företag torde vara okunnigt om detta. Jag förutsätter att ingen i denna kammare har annan ambition än att söka medverka till bättre villkor för dessa låglöneanställda. Men, herr talman, finns det någon som tror att man kan genom en fortsatt dumpingimport skapa förutsättningar för förbättringar?

Detta är inte min beräkning, utan den har gjorts av textilexperter, som jag har haft samtal med under detta veckoslut. Räkneexperimentet skulle jag kunna upprepa här, men för att åstadkomma tidsvinst skall jag inte göra det, om det inte behövs. Denna höjning är mellertid möjlig endast under förutsättning att dumpingimporten stoppas. Jag vill ännu en gång stryka under att det gäller dumpingimporten, som alltjämt fortsätter, med en fortsatt nedgång av TEKO-industrin som följd. Det kan väl inte vara så att bankoutskottet menat att några åtgärder inte behöver vidtagas, eftersom TEKO-industrin är en låglöneindustri och enligt utskottet branschen har en stor andel utländsk arbetskraft? Jag förutsätter att utskottet inte har menat att branschen skall lämnas åt sitt öde, men jag tycker att utskottets skrivning i detta avsnitt är olycklig.

Vår beredskapssituation har blivit än allvarligare, och i många fler textilhem, om jag så får uttrycka mig, har man blivit nödsakad att omskolas och kanske flytta till andra bygder. Jag menar inte att dessa åtgärder inte måste vidtas, men jag anser att man inte får låta raseringen av denna viktiga näringsgren gå hur långt som helst. Intill dess TEKO-utredningen har framlagt sitt betänkande torde det vara anledning att i enlighet med de förslag som har framkommit i de apostroferade motionerna hemställa om att det vidtas temporära åtgärder som räddar situationen för dagen.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

Herr talman! I och för sig kunde jag ha avstått från att delta i årets TEKO debatt, inte minst på grund av att det föreligger ett utomordentligt ambitiöst utlåtande från utskottet. I klara siffror redovisas importen, och där framgår att den importdel som motionärerna särskilt vill komma åt är en mindre del av den totala importen på TEKO sidan. Ett land som ingen av motionärerna brukar nämna, nämligen Portugal, visar däremot upp en rätt kraftigt ökad export på vårt land. Svenska TEKO företagare faller sig själva och andra yrkesbröder i ryggen genom etablering i Portugal, varefter de låter varuflödet gå in på den svenska marknaden. De svenska TEKO-företag som medverkar till portugalimporten och även de som har intressen i Jugoslavien brukar tillhöra dem som skriker högst om läget för den svenska TEKO-industrin. Herr Carlstein och jag har vid flera tillfällen pekat på just Portugal och krävt en uppföljning av inverkan på marknaden av etableringarna där, och jag uttrycker min tacksamhet över att det numera sker en sådan uppföljning. Det skulle vara intressant att få veta hur herrar Persson i Heden och Magnusson i Borås ställer sig till portugaletablering och varuflödet på den sidan. Vi skulle behöva höra klarspråk på den punkten. Vad anser herrarna: Främjar denna verksamhet svensk TEKO-industri? Skulle inte denna import behöva stoppas, eftersom den har en klart prisnedsättande effekt? Motionerna är annars gamla kändisar, som tycks vädras varje ny vår, och något nytt i sak finns inte i motionerna i år heller. Om det har tillkommit något nytt över huvud taget, skulle det i så fall vara att centerpartisterna har sällat sig till de enstaka högermän som står för reservationen. Herr Börjesson i Glömminge satt i utskottet i fjol och reserverade sig inte vid det tillfället, men han gjorde ett särskilt yttrande, som i långa stycken strider mot vad han har sagt här i dag. I denna fråga har herrar Persson och Magnusson annars stått ganska isolerade. År 1967 och år 1968 har enstaka högermän reserverat sig. Utåt, och främst kanske på hemmaplan, har dock herrar motionärer en benägenhet att ge sken av att en gemensam borgerlighet förordar skärpta handelspolitiska begränsningar på TEKO-sidan. Det är alltså mot regeringen och regeringspartiet man då vänder sig. Jag tar nu tillfället i akt att konstatera att ingen folkpartist och inte heller samtliga högermän i utskottet har biträtt reservationen. I klarhetens namn borde ju herrar motionärer påpeka detta vid de tillfällen när de är ute och agerar. För att gå över till sakfrågan kan jag konstatera att det är en mycket ömtålig fråga hur långt man skall gå fram med restriktiva åtgärder mot importen från andra länder. Det är också ömtåligt att bedöma, mot vilka länder restriktiviteten skall sättas in medan man kanske i andra fall samtidigt låter varuströmmarna flöda fritt. Det finns delade meningar om denna fråga ur konsumentsynpunkt, u-landsaspekter måste också tas med i bilden, liksom andra exportindustriers möjligheter att gå ut på nya marknader. De flesta har ett intresse av en ökad integration när det gäller handeln. Å andra sidan får man inte blunda för problem av arbetsmarknadsart inom det egna landet. Det är också därför som man redan har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa TEKO-införseln. Detta har utförligt redovisats i utskottsutlåtandet, varför jag inte skall trötta kammaren med att ta upp den frågan närmare. Det är ett vid det här laget för kammaren välkänt faktum att en stor del av TEKO-industrin är lokaliserad till södra delen av Älvsborgs län. En fortsatt nedgång inom branschen slår därför mycket hårt arbetsmarknadspolitiskt sett, och vi har mött en rad problem under senare år. På vårt håll är vi 'på det klara med att handelspolitiska åtgärder endast kan ses som temporära lösningar och att man på sikt inte kan lösa våra arbetsmarknadsproblem i bygden eller klara TEKO-problemen på den vägen. Andra åtgärder måste till. Det sitter också en TEKO-utredning — vi begärde nämligen en sådan utredning vid förra årets riksdag och den tillsattes också 1968. Det finns anledning att invänta utredningsresultatet, innan ställning tas till vare sig det förslag som här diskuteras eller andra åtgärder när det gäller branschen. Ett delförslag väntas inom kort. Det har aviserats i pressen att man från utredningens sida har riktat in sig på någon form av exportstöd till företag som har förutsättningar att slå sig fram den vägen. Oavsett vilka åtgärder som kommer till stånd, kan det förutsättas, att branschen, även om den nu tycks följa med i konjunkturuppgången — situationen är ju faktiskt inte så förfärligt eländig som herrar Magnusson i Borås och Persson i Heden försöker skildra den — kommer att få svårigheter framöver i alla fall; det kan vi förutsätta. Redan nu råder brist på arbetskraft, och vid en allmän konjunkturuppgång kommer en stor del av arbetskraften att flytta till bättre avlönade arbeten inom andra regioner. Detta gäller särskilt den yngre arbetskraften, som redan nu återfinns i mycket liten utsträckning inom TEKO-industrin, vil ken ju är en utpräglad låglönebransch. Våra välutbildade ungdomar flyttar ut på grund av brist på sysselsättning. Nu har vi år efter år fyllt på i botten på låglönesektorn med utländsk arbetskraft. Men TEKO-industrierna är en genomångsstation även för den arbetskraften. När man har acklimatiserat sig i det nya landet, lärt sig språket o. s. v., åker man till Göteborg, Västerås, stockholmsregionen eller andra orter med bättre löneläge och större valfrihet i fråga om sysselsättning. Det har varit ett av våra stora problem, att vi ständigt får ta in stora grupper av utländsk arbetskraft, vilken stannar en ganska kort tid, och sedan kommer det in nya grupper. Jag är inte på något sätt motståndare till importering av utländsk arbetskraft, men man frågar sig, om den skall ha de sämst avlönade jobben, om dessa människor skall bo sämst av alla o. s. v., och om man skall fylla på i låglönebranscher på det sätt som hittills har skett. Därvidlag skulle jag vilja ha en betydligt större observans från arbetsmarknadsmyndigheternas sida i fortsättningen. Befolkningsutvecklingen i vår region är klart ogynnsam, vilket har accentuerats under senare år. Under många år har vi från socialdemokratiskt håll arbetat för en differentiering av den alltför ensidiga industristrukturen. Vi motionerade 1966 och vann gehör för att åtgärder i denna riktning borde sättas in. Bl. a. gjorde också bankoutskottet ett besök i regionen vid det tillfället. Det har sedan dess skett en satsning genom nyetablering av annan industri. En av dessa industrier invigdes så sent som för några dagar sedan. En annan stor industri invigs om ett par veckor. Det räcker dock inte med det som har skett hittills, om syftet är att få till stånd en förändrad struktur med på sikt bärkraftiga industrier i bygden. Fortfarande dominerar TEKO-industrin i en utsträckning som kan visa sig olycklig i en så befolkningsrik region som södra delen av Älvsborgs län. Oavsett TEKO-utredningens resultat står det således klart, att en fortsatt aktiv lokalisering bör komma till stånd. Nu är vi inne i en konjunkturuppgång, och jag vill understryka, att jag förväntar, att statsmakterna fortsätter att stödja en utbyggnad av nya industrier till våra bygder. Utskottet har ju också i utlåtandet sagt att utskottet tycker att detta bör ske. Jag tror att det på sikt är viktigare insatser för befolkningen inom våra bygder än att sätta sin lit till alltför långtgående handelspolitiska ingripanden. Därmed inte sagt att inte statsmakterna fortsättningsvis bör hålla kontroll över handelsutbytet och vidta erforderliga åtgärder i likhet med vad som för närvarande sker. Herr Magnusson i Borås var ju bl.a. inne på frågan om arbetskraften. Han sade att omskolningen kostar samhället mycket pengar. Jag tror inte att man skall bedöma frågan på det sätt herr Magnusson gör. Frågan är om den utbildade arbetskraften kan sysselsättas i lönsamma branscher, ty i så fall vinner man ganska snart tillbaka vad som satsats på utbildning av det här slaget. Herr Magnusson talade också om restposten av äldre som inte kan sysselsättas. Vi bör väl sörja för dem på annat sätt. Vi har äldrestödet som varit till stor hjälp i våra bygder och vidare har vi den skyddade verksamheten, som vi ju kan hjälpa till att bygga ut lokalt på ett betryggande sätt. Alla de friställda i konstsilkefallet — jag vill gärna kalla det så — har också kunnat absorberas av vår arbetsmarknad. Här gällde det en nedläggning som inte alls berodde på utlandskonkurrens utan hade helt andra orsaker. Det har förresten funnits en benägenhet i vissa företag att köra så länge som möjligt med dålig maskinpark, man har inte rustat upp tillräckligt utan tagit ut så mycket som möjligt ur företaget för att sedan lägga ned driften. Långt ifrån alla ned läggningar har varit av detta slag men det finns några varnande exempel. Herr Magnusson sade också att det är så snyggt och propert arbete i de här fabrikerna och man skulle, menade han, inte bara se på lönefrågan. Jag har faktiskt gjort en rundresa och besökt industrier och måste säga att det finns både positivt och negativt även inom denna bransch. De stora textilfabrikerna är ganska omoderna, vävstolarna står så tätt att människorna knappast kommer fram, så jag vill inte påstå att det är någon särskilt stimulerande miljö att arbeta i. Det är oerhört bullrigt, och jag skulle vilja råda alla som anser det vara en välsignelse för gamla människor att få arbeta i denna miljö att verkligen lära känna den och se vad den innebär. Inte kan man, herr Magnusson, gå i sina allra bästa kläder till exempelvis i färgerierna. I varje fall skulle inte jag vilja offra min bästa dräkt och mina skor genom att gå i vissa av de gamla textilfabrikerna. Så allting har väl egentligen två sidor. Jag väntade bara att herr Magnusson också skulle tala om familjeinkomsten. Han gjorde det kanske också utan att jag observerade det. Han brukar säga att det är så välsignat bra att två i familjen kan arbeta och därmed komma upp till ungefär samma inkomst som en arbetstagare ensam kan göra på andra orter 1 landet. Till sist sade herr Magnusson att det är lokaliseringspolitik att bifalla motionen. Nej, herr Magnusson vill nog helst ha en konservering till ensidighet och låga löner i den bygd som vi båda företräder i denna kammare. Det vill inte jag vara med om. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tycker det är angeläget att från början slå fast att såväl reservanterna som utskottsmajoriteten är överens om den svenska handelspo litikens huvudlinjer. Reservationen börjar med följande mening: »Den svenska handelspolitiken baseras bl.a. på principen att fördelarna av en rationell arbetsfördelning mellan olika länder skall tillvaratas, vilket utskottet finner helt riktigt.» Man är alltså överens om principerna för vår handelspolitik men vad man diskuterar är tillämpningen av den. Men också härvidlag är ju både utskott och reservanter på det klara med att det vid kraftiga strukturförändringar i världshandeln under en ganska lång övergångstid kan uppstå problem för industrier i vissa länder liksom också för vissa regioner. Och det är ett svårt problem — och ett problem som inte kommer att bli lättare. Under de närmaste åren kommer u-länderna att resa krav på att få avsättning för de industriprodukter man där kan tillverka. Det är ofta fråga om ganska primitiva industrivaror. Om vi skall kunna åvägabringa ett bättre förhållande mellan u-länderna och de rika industriländerna måste vi komma därhän att uländernas målsättning uppnås: »Handel — inte hjälp.» Vi måste få en ökad världshandel mellan de fattiga och de rika länderna. Därför tycker jag det är utmärkt att TEKO-utredningen har tillsatts. Den kommer att få mycket viktiga problem att behandla. Nu har det målats upp en skräckbild av de oerhörda farorna med en ökad export från u-länderna, en bild av billiga varor som tillverkats där översvämmar industrivärlden och skapar massarbetslöshet o. s. v. Det är mycket överdrivna skildringar. Produktionen i uländerna kan inte bli av den omfattningen att den orsakar några omfattande marknadsstörningar — under förutsättning att den sprides ut över industrivärlden. Men om alla andra länder sätter upp höga skyddsmurar omkring sig mot import från u-länderna och exempelvis Sverige ensamt har ett hål i den tullmuren och hela u-lands produktionen därför svämmar över vårt land, så kan detta självfallet skapa mycket stora svårigheter för vår industri. Därför är det utomordentligt viktigt att den svenska regeringen intensifierar sitt arbete på att träffa internationella överenskommelser om världshandeln.

Det har alltså vidtagits åtgärder för att under en Öövergångstid, som kan bli besvärlig för stora delar av det svenska näringslivet, åstadkomma lättnader och vidta övergångsarrangemang som gör att industrierna i berörda bygder inte blir drabbade. Det är viktigt att slå fast, att om vi som huvudprincip skall ha en ökad ekonomisk integration i Europa och den övriga världen, så skall inte bara vissa bygder betala priset för de fördelar som landet i dess helhet får av en sådan integration. Åtgärder måste vidtas för att hindra en sådan utveckling. Utskottet skriver att det krav som ställts i motionerna I:218 och II: 242 synes vara tillgodosett genom de åtgärder som vidtagits, och det är med den motiveringen som jag kommer att rösta för bifall till utskottets hemställan. Herr Persson i Heden återgav vad förre handelsministern Ericsson i Kinna sagt i första kammaren, och det har jag läst i protokollet och ansett mig kunna instämma i. Jag kan också instämma i den slutsats som förre handelsminister Ericsson kom till, nämligen att man kan uppnå det önskade målet utan att rösta på reservationen. Herr talman! Jag kommer att rösta för utskottets hemställan.

Herr talman! I tidigare debatter i denna fråga har från olika håll hävdats, att de åtgärder som Kungl. Maj:t vidtagit för att i någon mån förbättra konkurrenssituationen för speciellt textiloch konfektionsindustrierna intei stort förändrat läget. Trots att vi inom alla demokratiska partiläger är klart inställda på en fri handel över gränserna är det ofrånkomligt, att vissa justeringar då och då måste vidtagas. När bankoutskottet denna gång yrkar avslag på motionerna hänvisas bl.a. till den tillsatta TEKO-utredningen, vilkens rekommendationer man avvaktar. Det kan, herr talman, konstateras att finansministern i sina direktiv till TEKO-utredningen dels klart insåg ifrågavarande branschers besvärliga konkurrenssituation, dels utgick från att dessa näringsgrenar allt framgent skulle kunna finnas kvar i vårt näringsliv. Jag tycker att det är viktigt att göra det konstaterandet, att det från detta håll sagts ifrån att de aktuella näringsgrenarna bör finnas kvar. Jag vill i detta sammanhang också allvarligt varna för den uppfattningen, att vissa typer av företag genom någon underlig ödets makt inte skulle kunna drivas i vårt land. Det finns ju många som resonerar på detta sätt. Vi har på företagarhåll svårt att förstå detta resonemang. Skulle vi, herr talman, lägga ned branscher och företag bara därför att de är av låglönetyp, till följd av en alltför hård konkurrens utifrån, skulle vi få byta näringsliv ganska ofta i vårt land. Jag vill med det sagda dokumentera min uppfattning att alla typer av färdigvaruindustrier skall kunna drivas i Sverige. Det gäller främst att föra en sådan näringspolitik, att det i företagen kan byggas upp buffertar och reserver att användas då konkurrensen från vissa andra länder temporärt försvårar det egna företagets möjligheter. Det gäller emellertid också för regeringen att försäkra sig om rätten att i krissituationer kunna vidta åtgärder för att förbättra läget för utsatta hemmamarknadsindustrier. TEKO-utredningen beräknar enligt uppgift att fortsätta sitt arbete under hela året 1969. Några delbetänkanden med avseende på den akuta krissituation, som råder inom detta område, har såvitt jag vet inte aviserats. Om man vill avvakta TEKO-utredningens slutbetänkande innan åtgärder vidtas, är det väl risk för att resultatet blir en illustration till det gamla ordstävet »medan gräset gror, dör kon». Det är mot denna bakgrund, herr talman, jag finner det nödvändigt att vidtaga åtgärder i enlighet med motionärernas hemställan. Jag yrkar därför bifall till det i reservationen gjorda yrkandet, att riksdagen i anledning av motionerna hos Kungl. Maj:t skall hemställa om åtgärder till skydd mot lågprisimport i enlighet med vad reservanterna anfört.

Herr talman! När det för två år sedan för första gången väcktes motioner med begäran om åtgärder mot lågprisimporten förklarade en av motionärerna i första kammaren, herr Gösta Jacobsson, att motionerna i första hand var avsedda som en tankeställare och en varningssignal. För herr Jacobsson, som i sin borgerliga gärning sysslar med bl.a. ärenden som rör utrikeshandeln, var det naturligtvis alldeles klart att Sveriges handlingsfrihet är mycket begränsad när det gäller att komma till rätta med en import som uppfattas som besvärande. Det räcker att nämna medlemskapet i EFTA och i GATT. När motionärerna i första hand ser sin undersökning som en tankeställare slår de verkligen in öppna dörrar. Alla ansvariga är ju medvetna om bekymren — sysselsättningsbekymmer för yrkeskunnig arbetskraft i områden med otillräckliga alternativa möjligheter till ar bete, kapitalförstöringen genom att anläggningar läggs ned. — Kanske hör också det som herr Persson i Heden kallade textilberedskapen i krig eller vid avspärrning till bilden. Också den frågan har uppmärksammats och debatterats i många sammanhang. Det omfattande siffermaterial som utskottet har kunnat få tillgång till visar att myndigheterna har grepp kring fakta. Och de myndigheter som motionärerna nu anser behöver få en tankeställare har faktiskt inte inskränkt sig till att tänka. Inom ramen av det begränsade handlingsutrymmet har, allteftersom trycket av lågprisvaruimporten ökat, en hel del gjorts — rent av så mycket att herr Gösta Jacobsson i förstakammardebatten i fredags förklarade att han gärna ville ge handelsministern en eloge. En del av åtgärderna har, som utskottet redovisat, vidtagits efter det att motionerna skrevs, och det kan förklara den skevhet som debatten nog lider av. Från den 1 mars kompletteras exportbegränsningen för en rad jugoslaviska varor med licenstvång för samma varor när de kommer in via andra länder, vilket tidigare skett i inte så liten utsträckning. Ett motsvarande arrangemang har träffats för hongkongvaror. I april träffades med Sydkorea en överenskommelse om att begränsa utförseln till Sverige av en rad varor. Dessa åtgärder — som jag nyss sade har de vidtagits efter det att motionerna skrevs — har enligt utskottets åsikt minskat angelägenheten av att skriva till Kungl. Maj:t. Jag skulle för resten kunna fästa uppmärksamheten på ännu färskare händelser — uppgifter som inte saknar betydelse i sammanhanget. Fru Hörnlund var inne på hur mycket väsentligare det på lång sikt måste vara för bygden att få ett differentierat näringsliv — att inte bara hänvisa till försörjning i en bransch, som visserligen herr Magnusson i Borås skildrat som en högst angenäm och lockande bransch men som herr Persson i Heden förklarat otvetydigt vara en låglönebransch. Det sistnämnda har måhända de anställda vitsordat, eftersom genomströmningshastigheten = i branschen är stor. Fru Hörnlund framhöll hur väsentligt det är att få till stånd alternativa sysselsättningsmöjligheter, och vi såg i tidningar och på annat sätt under den gångna veckan att man utanför Borås invigt en plaströrsfabrik, där lokaliseringsstöd har utgått med 9 miljoner kronor. Den uppges redan nu bereda sysselsättning för 340 personer, och det ger ett gott bidrag till att diversifiera den industriella verksamheten i bygden. De personliga bekymren är utan tvivel stora för dem som känner konkurrensen på sin egen rygg, för företagare och för branschbundna arbetstagare. Från talarstolen har redan erinrats om att bankoutskottet företagit en resa till Älvsborgs län och på platsen fått tillgång till förstahandsinformation och samlat egna intryck för att kunna bedöma förhållandena. Sedan har vi haft föredragningar i utskottet som ytterligare bidragit till att belysa frågan. En omständighet, som motionärerna nog har beaktat alltför litet, förtjänar att påpekas. Hemmaindustrins svårigheter beror bara i mindre utsträckning på importen just från låglöneländerna. För textilindustrins del tycks konkurrensen från normallöneländer som Danmark, Finland och Storbritannien betyda väsentligt mera än importen från låglöneländerna. Herr Persson i Heden var också mycket följdriktigt inne på tanken att pröva ingrepp också mot importen från sådana normallöneländer. Inom utskottet har vi fått den bestämda uppfattningen att de ansvariga nog följer utvecklingen av importen från låglöneländerna och att man tar till vara de möjligheter som finns att reducera skadeverkningarna av den besvärande importen. Kanske kan, såsom fru Hörnlund framhöll, utredningen om textiloch konfektionsindustrin , som nu varit i verksamhet under jämnt ett år, komma med ytterligare uppslag i det delbetänkande som man — här får jag rätta herr Hovhammar på den punkten — har aviserat till hösten. Jag instämmer, herr talman, i det redan framförda yrkandet om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall inte låta mig locka av det försök till debatt som fru Hörnlund gjorde, helt enkelt av den anledningen att hon bemötte en del som jag inte sagt men som hon kanske önskat att jag hade sagt. När fru Hörnlund försöker göra partipolitik av denna fråga vill jag säga att den enligt min mening är alldeles för viktig. Jag tror att alla de människor som drabbats av dessa svårigheter har förståelse för att man här i stället gemensamt försöker göra något för att rätta till vad som inte är bra. Jag begärde närmast replik för att bemöta utskottets ordförande, som ansåg att det egentligen var en ganska onödig åtgärd av motionärerna att ta upp detta problem och ge våra statsmakter denna tankeställare. Men hur är det, herr Regnéll? Herr Regnéll talade själv om att en del åtgärder vidtagits under de senaste åren, och han räknade upp de länder gentemot vilka detta hade skett. Men kunde verkligen bankoutskottet för två år sedan i sitt betänkande den gången tänka sig att någonting sådant skulle kunna åstadkommas? Nej, det kunde man inte, och därför tror jag att det var ganska befogat av oss att ta upp dessa problem. Sedan talar herr Regnéll om att det är viktigare att man försöker att skapa alternativa sysselsättningar. Jag ber bara få ställa frågan: Vid vilket tillfälle har jag sagt något annat än att det är bra att man skapar alternativa sysselsättningar? Motsatsen är ett helt uppdiktat påstående. Herr Regnéll talar om en plaströrsfabrik, som under pompa och ståt hade invigts i Fristad och som skulle vara något alldeles särskilt. Herr Regnéll har tydligen inte reda på att denna fabrik startades för många år sedan av en ung man, att den därefter vuxit och sedermera försålts till en större koncern. Det är den verkliga sanningen, herr Regnéll, och därför tycker jag inte att man skall påstå att denna fabrik från första stund skapats med hjälp av vår lokaliseringspolitik, eftersom detta är en osanning. Herr Regnéll säger vidare att de svenska hemmamarknadsindustrierna inte har möjlighet att kunna klara konkurrensen gentemot det övriga Europa. Skillnaden är bara den, herr Regnéll, att vi har möjlighet att kunna exportera ganska mycket såväl till Danmark som Norge och en hel del av de europeiska staterna, medan ingenting går till de länder som jag här sagt att man måste göra någonting emot.

Herr talman! Vi slår inte in några öppna dörrar genom vår motion, herr Regnéll! Jag vill erinra bankoutskottets ordförande om att den stora textildöden åren 1966, 1967 och 1968 ännu inte har avstannat; indragningar äger rum även i detta nu. Orsaken härtill är i huvudsak, herr Regnéll, den stora dumpingimport som ägde rum speciellt från de länder som vi kallar låglöneländer. Jag tror emellertid att det även är andra intressen som kommer med i bilden, än hänsynen till människorna där nere i låglöneländerna som har 19—20 öre i timmen. Exempelvis fallet Korea, som inte producerar mer än en liten procentandel av sin råvara, d.v.s. bomullen, utan hämtar den från andra länder, är ett bevis just på att det är andra intressen som ligger bakom. Textil-, beklädnadsoch sömnadsindustrin fortsätter att minska. Detta framgår tydligt av den reviderade finansplanen, som vi nyligen har fått; herr Regnéll kan läsa det på s. 69. Inte heller, herr Gustafson i Göteborg, vill vi begära några höga skyddstullar utan endast ett skydd mot sådant vi kallar dumping och som den svenska industrin inte har några som helst möjligheter att möta. Finge den svenska TEKO-industrin konkurrera på lika villkor, tror jag att den skulle klara sig mycket väl. Jag är också anhängare av en liberal handel, så långt sig göra låter. Men när det går dithän att våra egna industrier håller på att klappa ihop, måste ändå åtgärder vidtas, speciellt när det är fråga om dumpingimport. Jag vill även konstatera att vårt land har varit och alltjämt är utomordentligt liberalt i detta avseende. Sverige är nämligen det land som tar emot den största procentandelen textilvaror till låga priser. Andra länder i världen har gått in för att värna om sin industri. Alldeles i dessa dagar har USA vidtagit åtgärder för att skydda sin textilindustri. Till sist vill jag bara påpeka för herr Gustafson i Göteborg att hans partivän från södra Älvsborgs län i första kammaren röstade för reservationen.
Herr talman! Utskottet fick av herr Magnusson i Borås uppbära förebråelsen att det tidigare inte hade kunnat tänka sig att arbeta med åtgärder av det slag som faktiskt har tillgripits för att råda bot mot den besvärande importen. Om herr Magnusson hade läst så långt som till s. 3 i utskottets utlåtande, hade han där funnit en redovisning av utskottets tidigare uttalanden, och jag tror inte att han kan påstå annat än att den är riktig. Det heter nämligen: »I utlåtandet 1967 uttalade utskottet att det inte ville påfordra mera omfattande restriktioner gentemot import från de ifrågavarande länderna men framhöll också att tillfälliga åtgärder i av motionärerna föreslagen riktning inte av de ansvariga instanserna bedömts som under alla förhållanden uteslutna. Liknande synpunkter framfördes i utlåtandet 1968, där utskottet något närmare uppehöll sig vid möjliga motåtgärder vid en marknadsstörande import och även hänvisade till en rekommendation av kommerskollegium om diskussioner med Hongkong och Jugoslavien beträffande de speciella problemen i handeln med dessa länder.> Det är något helt annat än vad herr Magnusson gjorde gällande. Herr Magnusson i Borås var också inne på lokaliseringsstödet och kritiserade förhållandena kring den industri som jag nämnde. KF har alltså övertagit den och dragit upp den i större format. Att det är en redan existerande industri som på detta sätt har fördel av lokaliseringsstödet betraktar jag som en utmärkt sak. Hellre än att låta befintliga industrier gå ned till botten och slås ut bör man försöka utnyttja just de möjligheter dessa erbjuder i fråga om redan anställd arbetskraft, branschkunnande, byggnader och maskiner, av vilket väl alltid en del kan tas till vara. Herr Magnussons invändning är därför litet svår att förstå.
Herr talman! Jag har klart för mig att vissa ansvariga myndigheter har gjort det uttalande som herr Regnéll läste upp och som bankoutskottet har citerat. Vad jag har reagerat mot är att bankoutskottet inte har rekommenderat att man skall vidta sådana åtgärder — det är detta striden gäller. Herr Regnéll försökte göra gällande att plaströrsindustrin kunde leva kvar tack vare lokaliseringsstödet. Herr Reg néll känner väldigt litet till det företaget, om han ett ögonblick tror att det är lokaliseringsstödet som gör att det lever kvar och utvecklas; det har en helt annan kraft bakom sig. Det går inte att göra sådan lösliga uttalanden när man inte känner till förhållandena.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås sade att jag försökte få till stånd en debatt och att jag blandade in partipolitik. Jag ställde en rad konkreta frågor, och jag vet inte om herr Magnusson i Borås anser att det är partipolitik när jag avkräver honom besked om hur han ser på portugaletableringen. Jag ställde flera frågor i det sammanhanget, och det är ganska intressant att herr Magnusson i Borås alltid föredrar att tiga när man tar upp det avsnittet i debatten. Har herr Magnusson i Borås aldrig försökt att få sina kolleger att hålla tillbaka importen av textiloch konfektionsvaror från Portugal och Jugoslavien, som med benägen medverkan från vissa företag för in stora kvantiteter hit? Det skulle väl ändå finnas möjligheter för de kretsarna att påverka förhållandena, och jag förundrade mig därför över att herr Magnusson i Borås över huvud taget inte ville gå in på den frågan. Jag kan inte förstå varför herr Magnusson är så negativ till de lokaliseringspolitiska insatser och det frisläppande av investeringsfondsmedel som har gjorts i södra delen av Älvsborgs län. Det företag det gäller, som nu på allvar kommit i gång med sin verksamhet och kommer ut på världsmarknaden tack vare det statliga stödet, har fått chansen att bygga upp en storindustri. Investeringar har nu under några år gjorts på tillsammans inte mindre än 147 miljoner kronor i vår länsdel. Sju procent av det sysselsättningstillskott som det totala lokaliseringsstödet ger har sålunda gått till den landsända som vi båda företräder i denna kammare. Slutligen vill jag peka på vilken betydelse investeringsfonderna har haft även för TEKO-industrin. De frisläpptes generellt för denna industri, som också har kunnat ta dem i anspråk.

Herr talman! Jag tror att denna debatt har blivit litet för ensidig på grund av de konservativa boråsintressen som har präglat den. Det är betydligt kinkigare frågor som står på spel för oss. Det gäller sysselsättningen i svenskt näringsliv även utanför Borås och textilindustrin, låglöneindustrin, som herr Magnusson i Borås så väl representerar. Det gäller sysselsättningen inom våra exportindustrier och för en stor del av industrins arbetare och tjänstemän; en stor del av hela vårt näringsliv bygger sina förutsättningar på om vi lyckas klara vår export eller inte. Det sägs inte ett ord om vad det får för konsekvenser för vår exportindustri, om vi skullle följa textilindustrins önskningar om protektionistiska åtgärder till dess fördel. Vi kan inte bara skaffa oss fördelar. Börjar vi bedriva en protektionistisk politik, kan man kanske i förstone säga att det inte är så farligt; ingen kommer att vidta några åtgärder mot oss. Men jag tror att vi bör vara på det klara med att det så småningom kommer att vidtas motåtgärder, ehuru kanske inte omedelbart som vi börjar stoppa sysselsättningen i t.ex. Korea. Korea är ett litet land som ligger långt bort och som väl inte kan skada oss så mycket. Korea har kanske ett valutaöverskott på några tiotal miljoner kro nor i denna handel med oss; det har ingen större betydelse. Tyskland har ett betydligt större valutaöverskott i sin handel med oss. Skall vi stoppa tyskarna? Nej, det är inte lämpligt, eftersom Tyskland är ett större land. Det mod man visar när man vill begränsa de små ländernas mycket ringa export till Sverige har jag ingen respekt för. Alla partiledare går i val efter val ut och talar om välgörenhet; de vill hjälpa folken i låglöneländerna. Men när det kommer till realiteter sätter sådana herrar som Magnusson i Borås krokben för dessa folk och för deras utveckling och sysselsättning. Då skall vi begränsa deras sysselsättning för att slå vakt om vår egen! Det är den ideologiska politik som högerpartiet på den flygeln representerar — jag vet inte om den politiken skall betecknas som mörkblå eller svart. De siffror som vi ställt samman i bankoutskottet visar att vi har en totalimport på detta område på nära 2 500 miljoner kronor. Från låglöneländerna — Japan, Korea, Jugoslavien, Hongkong och Formosa — kommer ungefär 12 å 13 procent av textilimporten. Det betyder att drygt 85 procent kommer från andra länder. Den största textilimporten — den som alltså är besvärligast för oss och som tränger undan största delen av konsumtionen från svensk textilindustri — kommer från sådana länder som Tyskland och England. Man angriper de små! På en sjättedel av textilimporten vill man lägga restriktioner för att skapa balans i sysselsättningen i vår textilindustri. Även om importen från Korea och motsvarande länder uppgår till endast 300 å 400 miljoner kronor, är det ingen som föreslagit att vi helt skall stoppa denna import. Låt oss anta att man anser att denna export bör begränsas med en tiondel. En tiondel av 300 å 400 miljoner kronor innebär en importminskning på 30 å 40 miljoner kronor. Man vill alltså med en restriktiv protektio nistisk politik, riktad mot de fattigaste länderna, åstadkomma att vår valutareserv ökar med 30 å 40 miljoner kronor! Men vi vill inte samtidigt införa restriktioner mot italienarna, tyskarna och engelsmännen. Det skulle medföra alltför allvarliga problem! Men tänk om vi då i stället för de billigaste varorna från Korea och de därnäst billigaste från Formosa — får de därefter billigaste varorna från Italien, England och Tyskland, vad inträffar då? Ja, naturligtvis att sysselsättningen i svensk textilindustri går tillbaka. Det allvarliga är inte att dessa varor kommer just från Korea eller motsvarande länder, utan lika allvarligt är det om dessa varor kommer från Tyskland eller England. Från dessa länder kommer 1800 miljoner kronor av vår totala textilimport på 2450 miljoner kronor. Detta är det stora problemet men därvidlag har man inte varit lika modig att stoppa. Man har gjort restriktioner när det gäller länder, vilkas export av textilvaror motsvarar en sjättedel av vår import. En del av denna sjättedel vill man begränsa. Till textilarbetarna säger man: Vi skall skaffa er sysselsättning genom den här politiken. Det kan man inte. Det enda man åstadkommer är att prisnivån stiger en aning så att man kan tjäna något mera på sina textilfabriker än man eljest skulle göra. Textilarbetarna hör till låglönearbetarna, tyvärr. De siffror vi ställt samman här visar att svensk arbetskraft undviker att arbeta i dessa fabriker; varken löner eller arbetsförhållanden är särskilt goda i alla avdelningar på en textilfabrik. Man importerar då arbetskraft till denna låglönebransch för att hålla den under armarna när vår egen arbetskraft inte vill arbeta där. Därefter skall vi fördyra textilvarorna genom att hindra import av billiga varor och därigenom göra det dyrare för konsumenten att köpa sina kläder. Vi skall åstadkomma högre levnadskostnader. Det är den politik som högerns höger Vad menar vi när vi talar om låglöneländer? Skall vi börja importera från Korea först när det och andra låglöneländer blivit höglöneländer? När kommer de koreanska lönerna, formosalönerna och de indiska lönerna att bli lika höga som våra, om inte vare sig vi eller andra vill köpa deras varor? Folket där kommer att ha kvar sina låga löner. Den politik som man rekommenderar oss innebär att vi aldrig skall köpa från dessa länder. Men det finns andra låglöneländer, t.ex. i Centraleuropa, vilkas lönenivå behövde höjas med 50 procent för att komma upp till den svenska lönenivån. Tyskland är ett sådant låglöneland. Vill ni stoppa handeln mellan Tyskland och Sverige med den motiveringen att Tyskland har lägre löner än Sverige? Ni talar i allmänna ordalag, men vill ni specificera vad ni menar? Vi gör exportansträngningar och vill sälja våra varor till USA. I förhållande till de amerikanska industriarbetarna behöver de svenska industriarbetarna få sina löner höjda med 50 procent för att komma på samma nivå. Skall vi vänta, tills de svenska industriarbetarna fått höja sina löner med 50 procent innan vi får börja sälja på USA-marknaden? Ni rekommenderar en politik för andra gentemot oss som ni inte vill rekommendera för oss gentemot andra. Volvobilarna säljs till USA trots att våra industriarbetare har betydligt lägre löner än de amerikanska bilarbetarna. Det är en ihålig politik som högerns högerflygel rekommenderar och som strider mot Exportföreningens intressen och intresset av sysselsätttning inom vår exportindustri. Det är stor risk för att flera protektionistiska åtgärder vidtas i världen. Centerpartiets representant från boråstrakten omtalade att Amerika har infört nya restriktioner i handeln. Är detta i vårt intresse? Skall vi spela med i spelet? Och spela det i den riktningen? Det föreligger risk för att USA under kommande höst vidtar ytterligare restriktiva och protektionistiska åtgärder av den art som kanske boråshögern kan vara intresserad av och Middle Westpolitikerna i USA också är intresserade av men som inte är till fördel för sysselsättningen inom den svenska exportindustrin. Där kommer ni att få edra ideal tillämpade i praktiken och vi kanske kommer att få känna av vad de idealen betyder för vår sysselsättning. En av de stora bankerna i Japan, Mishubishi Bank, skriver i sin senaste månadsredogörelse att man är orolig inför den protektionistiska våg som man väntar i den amerikanska politiken till hösten. Den betyder svårigheter för japansk stålindustri att exportera till Amerika; Sandviken exporterar också dit. Det väntas svårigheter för Japans elektrotekniska industri; vår elektrotekniska industri exporterar också. Det är inte bara textilbranschen som kan göras protektionistisk, man kan göra det också med andra varuområden. Det är fel att låta arbetsgivarna importera arbetskraft till en sådan låglönebransch så som de har gjort. Andra grupper än boråshögern vill få bort låglöneproblemet. Då bör man inte fylla på med nya låglönegrupper och sedan straffa konsumenterna med högre levnadsomkostnader för att dessa låglöneindustrier skall kunna fortsätta att importera arbetskraft. Jag är medveten om att den utveckling som skett och sker skapar betydande sysselsättningssvårigheter på enskilda orter. Vi kan emellertid inte klara de sysselsättningssvårigheterna genom att begränsa importen från låglöneländerna med några tiotal miljoner kronor. Då måste vi i stället inrikta oss mot den större delen av textilimporten, men det vill man inte göra. Man föreslår en skenmanöver som inte löser problemet men som skapar nya problem, vilka man dock inte velat redovi sa i kammardebatten. I stället talar man ensidigt om fördelar som skulle uppstå. Jag hoppas att regeringen inte lyssnar för mycket på dessa protektionistiska intressen och åstadkommer kortsiktiga lösningar som vållar nya svårigheter. Det finns inte något behov av att följa herr Magnussons protektionistiska linje längre än man har gjort. Det räcker mer än väl med de inskränkningar som har vidtagits. Vi borde hellre lätta på dem och låta andra länder sälja hit, så att de kan köpa våra varor. Skall vi vara ett föredöme, skall vi vara det åt rätt håll. Jag kan för egen del bara helt ansluta mig till vad utskottet har uttalat, och jag hoppas att reservationen blir avslagen.
Herr talman! Herr Hagnell har ett intresse av att tala om olika flyglar inom det parti som jag företräder. Förmodligen ligger bakom detta det förhållandet, att en viss flygeluppdelning har börjat göra sig alltmer märkbar inom hans eget parti. Jag är ingalunda generad över att herr Hagnell vill placera mig på en viss flygel, som han säger skulle förefinnas. Jag måste emellertid reagera när herr Hagnell säger att vi på vårt håll har varit företrädare för en protektionism. Jag har inte här eller i motionen talat om några speciella hemmamarknadsindustrier, utan jag har påpekat att problemet rör hemmamarknadsindustrierna över huvud taget. Jag har hela tiden reagerat mot den osunda konkurrensen, varifrån den än kommer. Jag kan i det här sammanhanget svara fru Hörnlund att jag alltid har reagerat mot import av detta slag vare sig den kommit från Portugal, Jugoslavien eller Hongkong. Jag reagerar ingalunda mot den konkurrens som det svenska näringslivet har att möta när den äger rum på någorlunda lika villkor och striden förs med blanka vapen, men så är inte fallet här. Vi möter en konkurrens från de totalitärt styrda staterna som ingalunda kan jämföras med vad som förekommer i den fria marknadshushållningens samhälle. Samma är förhållandet när det gäller växlingskurserna i vissa länder, som kan offerera varor till oerhört låga priser. Kom inte sedan och säg att någon viss del av det svenska näringslivet bara är ute efter att tjäna pengar! Här är det bara fråga om att rädda det kapital som finns nedlagt, rädda de yrkeskunskaper som finns och undvika de tragedier som uppstår när människorna kastas ut. Jag förstår att det inte är så mycket bevänt med den kärlek till dessa industrier och det intresse för bevarande av dem som herr Hagnells högste chef och även inrikesministern uttrycker när de talar i Borås men som de sedan glömmer när de kommer till Stockholm. Jag tror att man på socialdemokratiskt håll — jag hoppas att herr Hagnell i kväll inte talar på sitt partis vägnar — inte menar att man skall ge det svenska folket en högre levnadsstandard genom att importera varor till dessa mycket osunda priser.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge ville få reda på varför postverket hade höjt taxorna med 21 procent. Han kan väl fråga postverket. Men vad har det med textildebatten att göra? Om herr Börjesson förklarar att han inte skulle skrivit under reservationen om postverket inte höjt sina taxor, skall jag försöka förklara detta med priset. Herr Magnusson i Borås säger att det gäller att undvika de tragedier som uppstår när människorna kastas ut. Ingen vill skapa några tragedier. Men kan herr Magnusson undvika tragedier inom textilindustrin i framtiden genom att begränsa importen från Korea, Formosa och motsvarande länder — som rör sig om mellan 300 och 400 miljoner kronor — med en tiondel, alltså 30 å 40 miljoner kronor? Dessa 30 eller 40 miljoner skall jämföras med en total textilimport på 2 450 miljoner enligt de siffror vi har presenterat här. Det är med den importen som den stora konkurrensen sätter in. Men ni angriper en import på 40 å 50 miljoner och skall därmed lösa problemen och undvika tragedier. Det är dimensioner som inte det minsta stämmer med de verkliga proportionerna. Vidare är det inte bara fråga om att »kasta ut» människor. Jag talade om att kasta in människor, d.v.s. importera dem till dessa låglöneindustrier där svensk arbetskraft inte vill arbeta. Låt bli att importera folk, så slipper vi kasta ut dem! Det är väl bättre att vi köper varorna utifrån och låter människorna där få sysselsättning i stället för att gå arbetslösa. Därigenom kan de få bättre löner. Då är vi också enligt herr Magnussons i Borås ideologi berättigade att köpa deras varor. Men om vi följer er ideologi, kommer de ju aldrig att få några högre löner. De får då gå arbetslösa. Är detta högerns u-landspolitik, när det kommer till kritan? Här har talats om lågprisvaror. Javisst, men våra varor är lågprisvaror, när de kommer ut i världen till länder, där lönerna ligger högre än i vårt land. Det finns många protektionister som angriper Sverige på samma sätt som herr Magnusson angriper andra länder som har lägre löner. Men vi skall väl inte lämna ved till deras brasa? Det skadar svensk exportindustri. Med anledning av att ni talar om konkurrensen från totalitärt styrda stater vill jag fråga: Syftar ni på Ryssland och den delegation som Sveriges exportförening har där just nu?

Herr talman! Talet om de 30 å 40 miljonerna får stå för herr Hagnells egen räkning. Herr Hagnell kan i varje fall aldrig komma ifrån att det är den förfalskade importen det här är fråga om. Det är den vi har reagerat mot, och det är den som har betytt mycket. Menar herr Hagnell som själv tillhör regeringspartiet, att de åtgärder som regeringen har genomfört — det är ju en hel del åtgärder — är alldeles meningslösa? De åtgärder som den regeringen har vidtagit har ingalunda riktat sig mot den stora import från Tyskland som herr Hagnell talar om utan mot importen från de länder som han här försöker slå vakt om. Varför? Jo, helt enkelt därför att det är den importen som är den besvärande, nämligen den som inte har en riktig prissättning. Låt oss konkurrera på lika villkor! Vidare säger herr Hagnell att det är oriktigt av de svenska fabrikanterna att importera arbetskraft. Den utländska arbetskraft som i dag i stor utsträckning används på den svenska hemmamarknaden — det är dock en liten procent utlänningar jämfört med svenskarna — är ju den som kommer från den nordiska fria arbetsmarknaden. Tillåt mig fråga om herr Hagnell möjligen är förespråkare för en politik som innebär, att vi skall motsätta oss den fria nordiska arbetsmarknaden i fortsättningen. Det är väl det som herr Hagnell måste vara ute efter, om han vill föra den politik som han här har gjort sig till tolk för.

Herr talman! Jag motsätter mig inte den fria nordiska arbetsmarknaden. Men det är inte berättigat med alla värvningsresor som textilindustrin och andra låglöneföretag gör för att ta hit folk. Herr Magnusson nämnde inget om besväret att ta hit folk, men bara om att sparka ut dem från textilfabrikerna— det var ju det som bekymren gällde. Då tycker jag att det är onödigt att ta hit dem. Det är 30 å 40 miljoner kronor som man kan åstadkomma i begränsningar på en total textilimport som uppgår till 2450 miljoner, när man angriper importen från Korea och motsvarande länder på detta sätt. Det är väl den totala textilimporten, som är åtskilliga tusental procent högre än importen från Korea och motsvarande länder, som medför en sysselsättningsminskning för svensk textilindustri. Det är väl de 2 450 miljonerna och inte de 30 å 40 miljonerna, alltså den stora delen av textilimporten, som skapar svårigheterna? Det är ju den som gör att inte varorna blir producerade i Sverige, antingen det sedan sker på »lika villkor» eller inte. Men likväl är det importen från Korea och andra länder som minskar sysselsättningen här i landet enligt herr Magnussons resonemang. Enligt mitt resonemang är det en förutsättning för att vi skall få sysselsättning för våra exportindustrier, att vi också själva importerar. Herr Magnusson talar om förfalskad konkurrens. Ja, det gör alla protektionister den dag de inte kan hänga med. Och visst är det förfalskad konkurrens när lönerna är låga som fallet är i bl.a. Kina, Indien och Hongkong. Men de japanska lönerna ligger på italiensk nivå. Är det fråga om förfalskad konkurrens? Debatten gäller även andra japanska artiklar, varav man också vill begränsa importen, fastän vi just nu bara talar om textilvarorna. Nej, detta är en olycklig politik, men det finns två skäl till att regeringen lyssnat på företrädarna för de här intressena och valt denna väg. Regeringen har velat mildra omställningsprocessen och ta hänsyn till stämningar. Men det är ändå inte säkert att det rör sig om realistiska åtgärder eftersom vi inte genom begränsning av importen från Korea och liknande länder kan skapa full och bättre sysselsättning för svensk textilindustri. Andra importvägar är helt avgörande, men den importen vill herr Magnusson åtminstone inte i dag begränsa. Syftar ni till att begränsa den stora textilimporten? Håller ni er till marginella effekter? Kan vi få besked på denna punkt? Jag betraktar de ifrågavarande importbegränsningarna beträffande bl.a. Korea som meningslösa när det gäller den stora och generella utvecklingen av svensk textilindustri, ty det är de andra grenarna av importen som är helt avgörande.